Svar på interpellationer Herr talman! Edward Riedl har frågat mig vilka initiativ jag har tagit för att stärka och anpassa lagstiftningen för att bättre skydda individer som har fallit offer för till exempel hämndporrbrott. Jag vill börja med att betona att det naturligtvis är fullständigt oacceptabelt att sprida exempelvis filmade sexuella handlingar mot någons vilja. Det är en allvarlig kränkning av integriteten för dem som utsätts. Det är framför allt flickor och unga kvinnor som drabbas. Det är viktigt för regeringen att säkerställa att det finns ett fullgott straffrättsligt skydd mot hot och kränkningar oavsett om de sker på nätet eller i andra forum. Framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har emellertid också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten tagit nya former. Det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten måste därför vara anpassat till samhällsutvecklingen och den moderna tekniken. Att sprida filmer med sexuellt innehåll mot någons vilja är i de flesta fall redan i dag straffbart som grovt förtal. Även om många klandervärda gärningar alltså redan är straffbara finns det skäl att överväga om det straffrättsliga skyddet är tillräckligt starkt. En utredning har därför i uppdrag att bland annat lämna förslag till hur ett utvidgat straffrättsligt skydd mot spridning av bilder eller andra uppgifter med ett integritetskänsligt innehåll skulle kunna utformas utanför det grundlagsskyddade området. Utredningen ska också ta ställning till om mer kvalificerade ärekränkningsbrott bör kunna ge rätt till brottsskadeersättning. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag i nästa vecka, och jag vill inte föregripa den redovisningen. När utredningen väl har överlämnats är jag beredd att återkomma med förslag till lagändringar och andra åtgärder som behöver vidtas.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Hämndporr är för många fortfarande ett obekant begrepp. Precis som ministern beskriver handlar det oftast om att en kille eller man har en bild eller film av en inte sällan ung tjej i ett sexuellt sammanhang. Den kan vara smygfilmad eller tagen i samförstånd vid tillfället. Men vid något tillfälle, kanske när tjejen gör slut, hämnas killen eller mannen genom att lägga ut den på internet. Inte sällan letar sig sedan filmen eller bilden fram till någon porrsajt, där den sedan aldrig kommer att kunna raderas. I dag faller den här typen av brott under det som kallas förtalsbrott. Det resulterar i några tusenlappar i böter om killen eller mannen fälls. Herr talman! Dagens lagstiftning och ministern talar om det här i termer av förtalsbrott. Det är en gammal lagstiftning som är tänkt att hantera en helt annan typ av brottslighet än den vi ser på internet i dag. Dagens förtalslagstiftning, den som finns i lagboken just nu, skrevs 40 år innan internet ens fanns. Det säger sig självt att den lagstiftningen i det här sammanhanget är omodern och inte anpassad till dagens brottslighet på nätet. Hämndporr ska vara ett sexualbrott, inte ett förtalsbrott. Att lägga upp en sexfilm med sin före detta flickvän för att hämnas när hon gjort slut är ingenting annat än en virtuell våldtäkt. En ung kvinna får sitt liv ödelagt och tvingas flytta och byta skola eller jobb. Hon tvingas fortsätta leva sitt liv med vetskapen att hon för alltid finns på internet, där alla kan se henne ha sex. Att förstöra en ung kvinnas liv måste kosta mer än några tusenlappar i böter. Den som gör detta ska sitta i fängelse och inget annat. Andra länder såsom Tyskland, Israel, Storbritannien och delar av USA har redan förstått hur den här typen av brottslighet skadar brottsoffret. Där riskerar män som begår den här typen av brott betydligt högre böter och fängelsestraff på ända upp till fem år. Dagens unga i Sverige växer upp i en ständigt uppkopplad värld. Smarta telefoner och konstant tillgång till internet gör att den digitala världen på många sätt inte längre går att skilja från den verkliga, då allt är sammankopplat. Dagens lagstiftning ger inte ett tillräckligt gott skydd för våra unga, som lever en stor del av sina liv i sociala medier. Vi behöver göra mycket på många områden för att unga människor inte ska fara illa med den nya tekniken. Låt oss börja med att kalla sexualbrott på internet för just sexualbrott och se till att de får en straffpåföljd därefter! Herr talman! Jag vill tolka ministern som att han kan tänka sig att tuffa till lagstiftningen på det här området. Att förstöra en ung kvinnas liv måste kosta mer än några tusenlappar i böter. Jag kommer att fortsätta jobba för det, och som jag tolkar ministern kommer han att delta i detta.
Herr talman! Jag tänker inte bara delta i detta; jag tänker försöka göra någonting åt det. Jag tror att vi har en gemensam strävan i så måtto. Jag delar Edward Riedls resonemang i de allra flesta delar. Dessutom kommer alltså interpellationen sällsynt lägligt eftersom jag redan på onsdag i nästa vecka tar emot en utredning som har sett över just den här lagstiftningen. Det här är som Edward Riedl säger ett stort och växande problem. Vi har en ålderdomlig lagstiftning att förhålla oss till, tillkommen i en helt annan tid. Titta bara på bestämmelserna kring förtal och ärekränkning - de bestämmelserna kom till i en tid då man kanske ville beivra skvaller på bygden och ärekränkningar. Man ville beivra rena förolämpningar öga mot öga. Så var det på den tiden. Men den nya tekniken gör ju att den här typen av förtal och skvaller och att lägga ut bilder och filmer av den typ som Edward Riedl talar om blir mycket större och gör mycket större skada. För det första ligger de kvar i evig tid, de här bilderna eller filmerna. Människor kanske kan glömma förtal i normala fall, men internet glömmer aldrig. Det kommer alltid att finnas där. För det andra kan det nå dig överallt. Du kan flytta från byn där du kanske var utsatt för skvaller och förtal, men du kan aldrig flytta från internet. Det kommer att nå dig överallt. Någon gång i framtiden, till exempel när du söker jobb och arbetsgivaren googlar ditt namn, kommer det plötsligt bilder, skvaller, förtal, osanna uppgifter eller vad det nu är vi talar om. Frågan är ju bredare än så här; den rör hämndporr, som är ett av de värsta inslagen, men det finns många andra inslag. Det här kan förstöra människors liv. Så är det. Vi måste modernisera, stärka och strama åt lagstiftningen. Vi måste se till att det här bekämpas på ett bättre sätt. Som jag sa är det så lyckligt att jag redan i nästa vecka tar emot en utredning med ett antal förslag. Jag ska inte gå händelserna i förväg, men jag vill säga att jag vill ha en förtydligad lagstiftning på det sättet. Det ska vara otvetydigt kriminellt att sprida sådana bilder eller filmer. Vi behöver också en starkare lagstiftning totalt sett vad gäller vilka påföljder förövaren kan drabbas av. Man bör också kunna få brottsskadeersättning, tycker jag, om man utsätts för den här typen av kränkningar. Vi får som sagt ett förslag i nästa vecka. Det blir sedvanlig remissperiod på det, och sedan kommer jag så fort som möjligt att gå till riksdagen med en ny lagstiftning så att vi rättar till det här. Jag är säker på att en bred majoritet i riksdagen kommer att stå bakom stramare regler på det här området.
Herr talman! Hämndporr kan vara både rörliga bilder och stillbilder, smygtagna eller frivilliga. Det kan vara stulna bilder, och de kan spridas på nätet eller på annat sätt. Oftast är det en kille eller man som vill hämnas på en tjej eller ung kvinna och därför gör materialet publikt på internet. Den typen av bilder och filmer hamnar sedan på porrsajter där de aldrig kan tas bort. Problemet är att spridning av sådana filmer och bilder i dagens lagstiftning behandlas som förtalsbrott - jag noterar att ministern återkommer till det flera gånger - och det är synd. Jag tycker att vi ska kalla sexualbrott för vad det är, nämligen just sexualbrott och inte förtal. Vi måste göra om lagstiftningen, och det måste ske så fort som möjligt. Att förstöra en ung människas liv och det sedan resulterar i några tusenlappar i böter är inte rimligt. Den här brottsligheten kan drabba unga tjejer och killar men även äldre. Det vanligaste är att den drabbar de unga tjejerna och kvinnorna, men den kan drabba precis vilken ung människa som helst som växer upp i vårt samhälle i dag. Ministern beskrev det hela på ett bra sätt. Lagstiftningen togs fram i en tid när den skulle hantera skvaller på bygden. Så ser det inte ut i dag. Samma kille som i dag lägger ut filmerna eller bilderna på internet, där de hamnar på porrsajterna och aldrig går att radera, spred före internet kanske ut något rykte som för tjejens del var ofördelaktigt. Men som ministern var inne på gick det ryktet att flytta ifrån, även om det inte var optimalt. Det gick att ta sig bort från det. Internet finns där för evigt, och allt som hamnat där finns också för evigt. Det gör att det hela blir så mycket värre och vittnar om varför vi så fort som möjligt måste göra något åt det. Den unga flickan kanske inte ens vet om att hon har blivit fotograferad eller filmad. Hon behöver inte ha annat riskbeteende än att vara tillsammans med en kille i unga år. Det kan vara nog för att råka ut för detta om hon har oturen att träffa fel kille. Herr talman! Jag har lämnat ett förslag till riksdagen som ska behandlas under innevarande riksmöte. Ingen blir gladare än jag ifall ministern förekommer det och lägger fram förslag till ny lagstiftning. Ministern sa - vilket var bra - att det här är en del av den lagstiftning som måste till för att hantera den nya typen av brottslighet som förekommer på internet. Jag vill vara tydlig med att vi måste få en lagstiftning som säger vad det är fråga om. Det är fråga om sexualbrott, inte förtalsbrott. Det är jätteviktigt att det kommer fram, och jag hoppas att ministern, när han tar fram lagförslag, hörsammar det.
Herr talman! Jag tror inte att vi står särskilt långt ifrån varandra. Det är en uppgift som vi får ta oss an gemensamt. Det handlar om att ta fram en ny lagstiftning som är modern och stramare och som ser strängare på den typen av handlingar än den tidigare. Det är, som Edward Riedl säger, oftast en man som är gärningsman, och brottsoffret är oftast kvinna, i många fall en yngre kvinna. Det går inte bara igen i den typ av handlingar som vi nu talar om, att män lägger ut sexfilmer eller nakenbilder på sina tidigare flickvänner. Dessvärre går det igen också när vi har den breda diskussionen om kränkningar på internet generellt. Till exempel berättar många kvinnliga journalister om vad de dagligen är utsatta för på internet i form av hotfulla och kränkande mejl och även skvaller, förtal och annat elände. Det finns anledning att ta mycket allvarligt på detta. Det var bakgrunden till att utredningen tillsattes, den som jag tar emot nästa vecka. Då ska man även se till den typen av brott. Det finns inte mycket mer att säga än att vi ska modernisera lagstiftningen. Vi ska öppna upp för att få brottsskadeersättning också i de här fallen, i den mån den som drabbats inte lyckas få ut ersättning av gärningsmannen. Det är så brottsskademekanismen fungerar. Jag tror att det finns anledning för oss att förtydliga dessa frågor. Det arbetet är redan inlett och går in i sitt avgörande skede nästa vecka. Jag återkommer till riksdagen så fort som möjligt med förslag till ny lagstiftning.
Herr talman! Jag vill passa på att säga att man får vara glad att det finns politiska frågeställningar där vi står nära varandra. Här har vi givetvis ett gemensamt ansvar att hantera en utveckling som går väldigt fort. Det finns mycket att göra, och vi skulle ha kunnat ha en debatt om hela spektrumet på internet. Internet har ändrat förutsättningarna för mycket av den brottslighet vi nu debatterar. Jag vill på intet sätt förminska de kränkningar som sker på internet, men som jag sagt tidigare är det viktigt att vi inser att man faktiskt kan begå våldtäkt utan att vara i samma rum som den andra. Jag är glad att mina moderata kamrater i justitieutskottet har drivit dessa frågor hårt och lyssnat både på den unga generationen och på dem som jobbar med unga som utsätts för den här typen av brott. Det handlar om att människor utsätts för gärningar som är svåra att läka, på samma sätt som våldtäkter i övrigt. Jag tolkar ministern så att vi är på väg i samma riktning, och jag hoppas därför att man kommer att kalla sexualbrott för vad det är, nämligen sexualbrott. Det är skillnad på kränkning och sexualbrott, och det måste tydligt framgå i lagstiftningen. Det har betydelse för påföljderna och för mycket annat. Jag vill tacka ministern för en bra diskussion och hoppas att vi kommer framåt ännu mer vad gäller dessa frågor.
Herr talman! Det här är frågor där vi inte har stått långt ifrån varandra. Tvärtom har vi jobbat tillsammans med dem. Under förra mandatperioden, när vi var i opposition och jag var ordförande i justitieutskottet, drev vi socialdemokrater dessa frågor. Det känns därför utifrån mina utgångspunkter bra att nu kunna leverera något som vi arbetat länge med och som jag vet att det finns ett brett stöd för i riksdagen. Jag vill tacka för debatten. Vi kommer att återkomma efter sedvanlig remisstid och den process som vi då har framför oss. Sedan jobbar vi i samma riktning och försöker stärka lagstiftningen på området.